Herr talman! Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin kunde nyligen lämna svar på den hundrade frågan till Arbetsmarknadsdepartementet under denna mandatperiod, vilket visar att arbetsmarknadsfrågor har stort fokus i riksdagen. Det visar sig att ett ännu större fokus ligger på infrastrukturfrågorna. I förra veckan kunde infrastrukturenheten, en av enheterna på Näringsdepartementet, notera sin hundrade fråga eller interpellation, och detta bara under nuvarande kalenderår. Min ambition är att efter helgerna bjuda in frågeställarna och andra intresserade ledamöter till departementet för en dialog kring infrastrukturfrågorna. Vi får se hur stora tårtorna kan bli vid den träffen. Monica Green har frågat mig hur länge regeringen ska låta Lerums kommun hejda tillväxten i Västra Götaland och i resten av landet och om jag avser att ta några initiativ i saken. Jag kan till en början konstatera att jag delar den bedömning som Monica Green gör i den meningen att trafiktillväxten på Västra stambanan är hög, vilket orsakar problem med kapacitet och tillgänglighet. Det bekräftas också av underlag som Lerums kommun och Banverket lämnat. Banverket har under en lång period planerat för en fyrspårsutbyggnad på en nio kilometer lång sträcka mellan Floda och Aspen. En järnvägsutredning med två alternativa sträckningar har funnits sedan 2005. Lerums kommun har medverkat i eller varit informerad om arbetet under hela perioden. Lerums kommun har förordat ett av alternativen och Banverket det andra. Banverkets förordade förslag innebär en lägre investeringskostnad. Lerums kommun anser dock att Banverkets förslag har en negativ inverkan på bebyggelse och natur och kulturmiljö. Lerums kommun har i en skrivelse till mig begärt att regeringen ska utse en opartisk utredare som ska avdöma vilket alternativ som ska väljas. Min bestämda uppfattning är att en utredare utsedd av regeringen är en funktion som ska användas med urskiljning, och det är enligt min mening inte aktuellt i detta fall. Regeringen har utsett Banverket till att ansvara för banhållning och investeringar. Det är hos Banverket ansvaret ligger att avgöra vilka investeringar som behöver göras i det nationella järnvägsnätet med stöd av gällande lagstiftning och utifrån de investeringsramar som fastställs av riksdagen. På samma sätt har en enskild kommun, i det här fallet Lerums kommun, en skyldighet att tillämpa relevant lagstiftning i sitt arbete. En kommun har då möjlighet att stoppa byggprojekt som man anser inte är förenligt med kommunens planer. Samtidigt har en kommun också ett ansvar att i sina bedömningar också ta intryck av regionala behov och också vilka behov som finns på nationell nivå. Det är därför min förhoppning att Lerums kommun och Banverket fortsätter dialogen med varandra för att finna en lösning som kan gynna kommunen, regionen och Sverige.

Herr talman! Tack för svaret! Jag är mycket orolig för att Lerums kommun kan stoppa tillväxten, stoppa pendlare, gods och det flöde som behövs för Västra Götaland och för hela landet eftersom Västsverige är en sådan motor med allt vad det innebär med motortillverkning, biltillverkning och allt annat som sker i Västsverige. Åsa Torstensson är mycket medveten om detta. För ett år sedan interpellerade jag Åsa Torstensson i samma fråga eftersom jag redan då var orolig och eftersom det även då stod still. Trots att Västra stambanan finns med i planen kommer ingenting att hända därför att Lerums kommun stoppar hela bygget. Det är mycket oroande. I dag har man diskuterat frågan i en regional utvecklingsnämnd i västra Sverige. Man har, precis som Åsa Torstensson, konstaterat att det skulle vara onödigt med ytterligare en utredning eftersom detta redan är utrett. Men frågan kvarstår: Vad ska Åsa Torstensson göra för att det verkligen ska bli av och att man kan komma till skott? Det finns redan i plan, och det finns pengar avsatta, men Lerums kommun ser inte att alla andra behöver den här utbyggnaden av Västra stambanan. Vi andra som bor efter Västra stambanan har lärt oss leva med järnvägen och att den skär genom städer. Vi får acceptera det. Vi vet vad det innebär. Vi får använda oss av bullerplank och andra lösningar. Jag tycker inte att jag har fått något svar av statsrådet i interpellationssvaret här i dag. Jag hoppas att jag får det i nästa inlägg. Tack för tårtorna! Jag är i och för sig inte helt säker på att det är något fira att man har svarat på 100 interpellationer. Människor ställer interpellationer därför att de känner oro. Åsa Torstensson hänvisade till Sven Otto Littorin, och det är precis samma sak där med den slakt som har skett av arbetsmarknadsförsäkringen, program och utbildningar. Det är därför som han har fått svara på många interpellationer. Men jag kan förstå om regeringen griper varje halmstrå att försöka fira eftersom det annars ser ganska dystert ut, åtminstone när det gäller opinionen. I den förra interpellationsdebatten hade vi en diskussion om satsningar på vägar och järnvägar i Västsverige. Det var en av anledningarna till att Åsa Torstensson nu har kunnat svara på 100 interpellationer. Då var jag orolig för att det spreds rykte om att Västsverige har fått för mycket av satsningarna i förhållande till resten av landet. Då sade Åsa Torstensson att det inte fanns något sådant rykte. Statsrådet påstod till och med att det var jag som spred ryktet. Jag kan läsa från två protokoll vad som sagts sedan dess här i kammaren. Vice statsministern sade den 30 november: Trollhättepaketet tillkom på bekostnad av 14 andra viktiga vägprojekt i landet. Den 6 december sade statsministern: Problemet med paketet var att det togs från skåningar och andra som vill se infrastruktur. Både statsministern och vice statsministern tycker att Västsverige har fått för mycket i förhållande till resten av landet. Vad kommer Åsa Torstensson att säga för att hävda Västsverige när infrastrukturpropositionen kommer? Och när kommer propositionen?
Herr talman! Monica Green har frågat mig specifikt det som berör Lerums kommun, och jag har svarat Monica Green att uppdraget ligger hos Banverket. Det åligger statens företrädare att ansvara för banhållning och investeringar. Det är därmed också Banverket som tillsammans med Lerums kommun ska fortsätta dialogen och finna en väg för att hitta en lösning på den uppkomna situationen som gynnar kommun, region och Sverige. Jag har inget mer att hänvisa till. Det är ett svar på precis det Monica Green efterfrågar. Vad gäller det framtida arbetet vet Monica Green också att när det gäller inriktningen har Västra Götalandsregionen fått ett mycket större ansvar vad gäller inriktningsmålen till 2019 på grund av den regionala nivåns förmåga att både planera horisontellt och se smarta lösningar och övergångar mellan olika transportslag. Det har varit ett väldigt intressant arbete att följa. Nu pågår arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen. Parallellt med det här arbetet pågår en revidering som jag tyckte det var väldigt avgörande att jag fick besked om från Banverket och Vägverket. I det svaret framgår att det i den befintliga planen saknas någonstans mellan 80 och 90 miljarder. Det gör att kommande inriktningsplaner naturligtvis är starkt beroende av de luftslott som Socialdemokraterna har byggt upp i den nuvarande planen. Det arbetet pågår just nu, därför får jag återkomma i infrastrukturpropositionen. Men tillbaka till Lerum: Monica Green har fått svaret att det åligger Banverket och Lerums kommun att fortsätta arbetet för att komma överens.
Herr talman! Vad jag kan läsa eller höra av svaret är att förhoppningen hos statsrådet är att Banverket och kommunen ska fortsätta för att komma överens, det vill säga att statsrådet inte tänker göra någonting åt det problem som finns i Lerum eller åt att Lerum stoppar resten av Västsverige, stoppar pendlare, stoppar gods och flöde, människor som vill komma fram. Det är ett mycket stort problem för alla oss andra. Jag hade hoppats att få ett annat svar. Naturligtvis är detta ett svar, ett så kallat icke-svar. Att man inte tänker göra någonting är naturligtvis också ett svar. Det kan jag hålla med om. Men det är inget svar som jag är nöjd med. Moderaterna i Lerum, för det är Moderaterna som styr Lerum, har valt att stoppa hela tillväxten i Västra Götaland och därmed i resten av landet. Det blir ett problem även för regeringen. Så ser jag det. Om nu Lerums kommun vill att det ska utredas ytterligare antar jag att statsrådet också måste förhålla sig till det på något sätt. Sedan kommer Åsa Torstensson in på att det fattas pengar. Men ni hade ju mycket pengar i era valrörelser. Det skulle satsas. Åsa Torstensson var själv i Bohuslän många gånger när Åsa Torstensson var i opposition och påpekade att det skulle satsas rejält. Det skulle tillkomma vägar och järnvägar. Det behövdes i hela landet. Även moderater och centerpartister från andra delar av landet har lovat i opposition. Att sedan säga att det är sossarnas fel att inte ni som ny regering kan satsa tycker jag är att gömma sig bakom sossarna. Det är klart att man kan göra det ett tag, men man kan inte göra det hur länge som helst. Väljarna förväntar sig ju att det kommer en infrastrukturproposition. Ryktet säger att den kommer att läggas på is. Det kan Åsa Torstensson i dag dementera och tala om att infrastrukturpropositionen faktiskt kommer under våren så att människor ute i landet inte ska behöva vara oroliga. Om ni hade mer pengar i opposition och tyckte att vi hade för lite pengar när vi styrde: Varsågod! Det är bara att ta fram de pengarna nu. Det är ni som styr landet. Det är upp till nuvarande regering att visa att man vill leverera i förhållande till de löften som man gav. Det är en brinnande högkonjunktur. Det går bra för Sverige. Det är nu vi kan se till att vi kan satsa på framtiden. Om man då väljer att säga att det fattas pengar kan jag peka på att ni hade andra lösningar under er oppositionstid och hittade på alla möjliga grejer och alternativa lösningar. Det är väl bara att leverera dem nu. Jag skulle gärna vilja ha ett annat svar om Lerum förstås men också få veta när infrastrukturpropositionen kommer. Jag skulle också vilja veta vad Åsa Torstensson säger till sina borgerliga kamrater och till statsministern och vice statsministern när de påstår att Västsverige har fått för mycket. Det är faktiskt precis tvärtom. Västsverige är en motor. Västsverige behöver betydligt mycket mer när det gäller vägar och järnvägar framöver.
Herr talman! Monica Green ställde frågan vad jag ska göra för att skapa förutsättningar för en lösning i Lerums kommun vad gäller en järnvägssträckning. Jag har svarat att staten och jag via Banverket gör det som ska göras. Banverket ska fortsätta dialogen för att just komma överens med Lerums kommun. Om Monica Green inte är nöjd är inte det samma sak som att jag inte har svarat på den här frågan. Jag har inget mer att tillägga.
Herr talman! Jag är fortfarande inte nöjd, förstås. Jag märker att statsrådet inte vill ta ansvaret för att se till att vi fortsättningsvis bygger i Västra Götaland. Dessutom svarar inte Åsa Torstensson. Här finns en ypperlig chans att dementera de oroliga rykten som går om att infrastrukturpropositionen inte ska läggas fram under våren. Det finns en mycket bra chans att berätta här i kväll att det blir så, att infrastrukturpropositionen kommer och att det kommer att vara rejäla satsningar även på Västsverige.
Herr talman! Uppenbarligen varken förstår eller kan Monica Green läsa mitt svar. Det känns lite onödigt att upprepa att staten tar detta ansvar via Banverket. Det är precis så det är, Monica Green. Jag har också berättat tidigare i den här interpellationsdebatten att det Monica Green borde vara orolig för är precis det som man runt om i alla regioner signalerar, nämligen det Monica Green själv är ansvarig för, att det fattas 3 miljarder på vägsidan vad gäller befintliga planer till 2015 och att det saknas mellan 50 och 60 miljarder i befintliga järnvägsplaner. Det är det som skapar oro.